De sommarkurser skolöverstyrelsen anordnar för att förbättra invandrarnas kunskap om språk och samhälle har blivit mycket uppskattade. Tyvärr utestängs många av de invandrare som behöver och gärna vill delta i dessa sommarkurser i och med att de blivit svenska medborgare. Denna spärr betraktas av många invandrare, som bestämt sig för att stanna i vårt land och erhållit medborgarskap, som djupt orättvis, då behovet av att förbättra kunskaperna inte upphör därför att de är svenska medborgare. Är statsrådet beredd att medverka till sådan ändring av gällande bestämmelser eller praxis att även invandrare som erhållit svenskt medborgarskap ges möjlighet att delta i av skolöverstyrelsen anordnade sommarkurser?